Fru talman! Mikael Oscarsson har frågat statsministern på vilket sätt han avser att agera för att ändra rutinerna för tjänstevapen och vapenhantering för att förhindra fler stölder från Regeringskansliet. Interpellationen har överlämnats till mig. Säkerhetsarbetet i Regeringskansliet innehåller flera delar som tillsammans bidrar till att skapa en hög skyddsnivå. Bevakningstjänster är en del av det arbetet. Regeringskansliet har för detta ändamål efter en offentlig upphandling anlitat ett företag för att tillhandahålla bevakningstjänster. Vapen ska inte kunna försvinna från Regeringskansliets lokaler. Att vapen har försvunnit från bevakningsföretaget är självklart mycket allvarligt, och det inträffade utreds nu av polisen. Regeringskansliet har också haft dialog med bevakningsföretaget, och olika åtgärder har vidtagits. Eftersom säkerhetsarbetet i Regeringskansliet omfattas av sekretess kan jag inte gå in på några närmare detaljer om vilka dessa åtgärder är.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Sverige hade under 2019 över 300 skjutningar. Människors oro över den allvarliga organiserade brottsligheten ökar. Nu har det rapporterats att det vid tre olika tillfällen förekommit stölder av handeldvapen, pistoler, från Regeringskansliet - först i april och sedan i början av oktober och i mitten av oktober. Det handlar om sju kraftfulla handeldvapen - en fråga är om statsrådet vet om det är exakt sju eller om det är fler pistoler som har försvunnit - samt hundratals patroner och även magasin. Det som har framkommit är att det gjordes en anmälan i april men att utredningen lades ned. Det skulle vara intressant att få veta om det stämmer. Det har också sagts att det fanns en kamera vid vapenskåpet men att det inte spelades in någonting. Det är också en fråga som är rimlig att ställa - om statsrådet vet något om den saken, hur det kommer sig. En annan fråga som jag tycker är rimlig att ställa är varför regeringen och Regeringskansliet har avhänt sig möjligheten att besluta om enskilda skyddsvakter är lämpliga för uppdrag i Regeringskansliet. Jag läste en intervju i DN med Regeringskansliets säkerhetschef Fredrik Agemark, som uppger att Regeringskansliet inte gjort någon egen säkerhetsprövning av skyddsvakterna. Den prövning som länsstyrelsen gör är inte alls lika djupgående som en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Ett beslut från länsstyrelsen gäller dessutom en viss tid, upp till fem år. En säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen ska uppdateras löpande, vilket gör att nya brister kan upptäckas snabbare och säkerhetsklassningen kan dras in. Jag undrar om Regeringskansliet har vidtagit åtgärder för att få bättre kontroll över vilka som är vakter och vilka som har tillgång till dessa vapen. Den här typen av pistoler är ju väldigt kraftfull. Det är exakt samma typ som Försvarsmakten nu köper in som tjänstevapen. I en intervju i senaste Dagens Juridik säger polisens utredare Carola Pettersson att "förr eller senare kommer de här vapnen användas av kriminella", till exempel vid en dödsskjutning, och "det vore fruktansvärt". I artikeln står det också att "vapenskåpet inte hade inventerats på flera månader när det uppdagades att vapen saknades". Även kring det finns det frågetecken. Jag tror att svenska folket har en rad frågor om detta. Regeringskansliet ska ju vara den säkraste platsen, tänker man sig. Ändå har det stulits sju pistoler därifrån - inte vid ett, inte vid två utan vid tre tillfällen. Kan statsrådet ge svar på frågorna som jag nu har ställt?
Fru talman! Jag börjar med att konstatera att vi ser det inträffade som väldigt allvarligt. Därför har Regeringskansliet fört en dialog med leverantören och ställt krav, och olika åtgärder har vidtagits. Det ska inte försvinna vapen från Regeringskansliet. Vilka säkerhetsåtgärder Regeringskansliet har vidtagit med anledning av det inträffade kan jag inte och ska jag inte gå in på. Det som kan sägas är att Regeringskansliet tar säkerhetsarbetet på största allvar och att Regeringskansliets säkerhetsarbete bygger på flera olika åtgärder för att både minska sårbarhet och skapa en ändamålsenlig skyddsnivå. Regeringskansliets säkerhetschef ansvarar för säkerheten i Regeringskansliet. Bevakningsföretaget ansvarar för sin personal och sin utrustning, det vill säga även vapen. Lagstiftningen är tydlig - enligt vapenlagen ska den som innehar skjutvapen ta hand om vapnen och hålla dem under sådan uppsikt att det inte finns risk att någon obehörig kommer åt dem, och när ett vapen inte används ansvarar innehavaren för att vapnet förvaras på ett säkert sätt. När ett bevakningsföretag innehar vapen är det företaget som ansvarar för att vapnen förvaras säkert. Det är tydligt. En annan fråga är att bevakningsföretaget, som är ansvarigt för sin personal och sin utrustning, också har ett säkerhetskyddsavtal som reglerar hur företaget ska arbeta med säkerhetsskydd. Enligt det avtalet är det leverantörens ansvar att genomföra säkerhetsprövningen av sina anställda. Det är alltså tydligt reglerat vem som bär ansvaret för detta arbete. Jag fick flera frågor som jag väljer att inte svara på. Det kan man ha olika funderingar om. Interpellationsdebatter brukar ju syfta till att man ska få svar på sina frågor. Men i det här fallet är det detaljerade frågor och en del påståenden i medierna som jag inte vill vare sig bekräfta eller dementera eftersom det vi diskuterar nu är bland det mest skyddsvärda. Det är statsledningen för Sverige som ska säkras. Information som rör skyddet kring den centrala statsledningen och säkerhetsarbetet i Regeringskansliet är därför mycket skyddsvärd. Den informationen kan också främmande makt vara intresserad av att få reda på. En del av dessa frågor och uppgifter berörs av försvarssekretess, och annat berörs av affärssekretess. I nuläget berörs en del också av förundersökningssekretess, så att röja en del av dessa uppgifter skulle kunna vara ett brott mot tystnadsplikten. Jag tror att interpellanten är medveten om att vi inte ska gå för djupt in i detaljerna kring detta i detta läge, när utredningsarbete pågår. Men jag vill upprepa att Regeringskansliet har fört en dialog och ställt krav, och det har vidtagits åtgärder från företagets sida som har ökat säkerheten och skyddet. Rent generellt kan man säga att de senaste åren har Regeringskansliet gjort omfattande investeringar i säkerhetsskydd på olika sätt. Det arbetet fortgår, och det är en fråga som har hög prioritet med tanke på de omvärldshändelser som har inträffat. Regeringskansliet bedömer hela tiden hur säkerheten måste omhändertas, och omvärldsläge och hotbild påverkar de bedömningar som görs. Hur det framtida arbetet ska regleras är inget som lämpar sig för en offentlig debatt i Sveriges riksdags kammare.
Fru talman! Statsrådet säger att detta inte ska kunna ske, men det har skett. Det har varit stölder på tre olika adresser hos Regeringskansliet. Det här sker i ett läge där vi har väldiga problem med skjutningar. Vi är det land som har flest skjutningar per capita i Europa. Det gäller inte minst i den stad jag kommer ifrån, Uppsala. När det nu finns en säkerhetsskyddslagstiftning som ger Regeringskansliet möjlighet att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen framstår det som märkligt att man inte använder denna möjlighet. Den prövning länsstyrelsen gör är ju någonting som gör en godkänd upp till fem år. En säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan uppdateras, som jag var inne på, löpande. Jag har uppfattat att regeringen har uppmanat andra myndigheter att ta detta på större allvar. Då tror jag att väldigt många människor undrar varför regeringen så här långt har frånhänt sig denna möjlighet att ha större kontroll på vilka som är vakter på Regeringskansliet. Uppföljningsansvaret ligger ju ändå på Regeringskansliet - olika experter har uttalat sig om detta - och i andra hand på Säpo. Regeringen har även jobbat intensivt för att minska antalet vapen. Vi har också hört att om man som jägare eller sportskytt tappar ett magasin kan man tappa licensen. Det är en väldigt tuff lagstiftning. Är man inte då så inriktad på att sila mygg att man missar elefanterna? Borde man inte lägga större vikt vid att sopa framför egen dörr och se till att använda de möjligheter som enligt lagstiftningen finns att ha en bättre kontroll på vilka som jobbar som vakter? Den här pistolmodellen, Glock med nio millimeters kula, är väldigt kraftfull - lika kraftfull, har jag fått berättat för mig, som vid det tragiska som hände när statsminister Olof Palme blev mördad. Då var det en Magnum 357, men det är ungefär samma kraftfulla vapen som nu har blivit stulna, sju stycken, tillsammans med flera hundra patroner. Jag tycker att man kan förstå den polis som nu har uttalat sig och sagt att dessa vapen förr eller senare kommer att användas av kriminella, och det känns fruktansvärt. Det är nog väldigt många som känner likadant och som undrar om man framöver kommer att använda denna lagstiftning för att ha bättre koll på vilka som är vakter och har tillgång till dessa vapen, detta för att minimera risken för framtida stölder av regeringens vapen.
Fru talman! Den nya, skärpta säkerhetsskyddslagen i Sverige omfattar offentliga myndigheter, men den omfattar också privata företag i de sammanhang där det är viktigt för Sveriges säkerhet. Det är alltså verkligen en ambitionshöjning. Det är en modernisering av lagstiftningen. Det är mycket tydligare vem som ska omfattas och hur man systematiskt ska gå till väga med detta. I det här fallet är det leverantörens ansvar att genomföra säkerhetsprövningar av sina anställda. En del av denna säkerhetsprövning kan också innebära registerkontroll, och den genomförs av Säkerhetspolisen. Det finns alltså tydligt reglerat hur man ska arbeta med säkerhetsskydd. Detta är bara en liten del i arbetet med att förhindra att någon bryter sig in och stjäl i Regeringskansliet, men det finns en tydlig ansvarsfördelning. Här är det bevakningsföretaget som enligt vapenlagen måste ha koll på de vapen man har. Dess anställda måste också kontrolleras för att göra arbetet på ett korrekt sätt. Jag kan verkligen understryka att jag känner samma engagemang i den här frågan som Mikael Oscarsson. Att det är bra säkerhet i Regeringskansliet är ett intresse som jag tror att hela riksdagen delar. Det är Regeringskansliets säkerhetsavdelning som ansvarar för detta. De har ställt tuffa krav, och det har vidtagits åtgärder. Nu sker det en förundersökning. Det sker också ett kontinuerligt arbete med rutiner och med hur saker och ting kommer att skötas i framtiden. Jag vill dock inte gå in på det, eftersom det kan hjälpa dem som skulle vilja skada oss på något sätt att veta hur säkerhetsarbetet går till. Detta är ingenting vi tar lätt på. Det är också ett konsekvent arbete. Nu dök det också upp en helt annan diskussion om den stora frågan om de sprängningar och skjutningar som förekommer i Sverige och det gängvåld som plågar vårt land. Där har vi genomfört många olika förändringar. En väldigt viktig fråga är straffskärpningen och det grova vapenbrott som egentligen innebär obligatorisk häktning. Om du blir påträffad med ett vapen åker du in och blir inlåst minst två år, ofta längre om det handlar om grova brott. En annan sak är att vi efter att ha lyssnat på polisen går fram med en ny lagstiftning. I dag är nämligen vapenmagasin fullständigt oreglerade. Det kommer vi att diskutera lite senare här. Vi vill kunna ge fängelsestraff till gängkriminella som de facto springer omkring med vapenmagasin. Här finns det en missuppfattning, till exempel att detta i större utsträckning skulle beröra jägare och sportskyttar. Du får ha hur många magasin du vill för ändamålet om du är jägare eller sportskytt. Om du jagar, om du övar eller om du tävlar kan du ha de magasin du behöver. Det är inte så att det är straffbart att tappa ett magasin som jägare. Det sprids en del felaktigheter, men det är en annan fråga. Jag delar bilden att vi ska vara strama mot vapnen. Vi ska se till att tullen får nya både resurser och befogenheter att stoppa att de illegala vapnen kommer in, och vi ska se till att de gängkriminella får straff om de hanterar vapen. Det hoppas jag att vi i kreativ men också konstruktiv anda kan vara överens om i Sveriges riksdag. Den här frågan är allvarlig och viktig. Det har vidtagits åtgärder från företagets sida, och det är ett kontinuerligt säkerhetsarbete som måste bli bättre. Så här ska det inte gå till i Regeringskansliet!

Fru talman! Det är någonting mycket allvarligt som har skett. Sju pistoler, kraftfulla handeldvapen av samma typ som Försvarsmakten nu köper in som tjänstevapen, har stulits tillsammans med hundratals patroner och magasin. Frågan är vad man vidtog för åtgärder när den första stölden skedde i april. Sedan har det varit två stölder till. Jag fick inte riktigt svar på detta: Har man använt sig av den lagstiftning som gör att man kan se om enskilda skyddsvakter är lämpliga för sitt uppdrag? Säkerhetschefen säger att man inte har gjort det. Det finns alltså en prövning som länsstyrelsen gör, och den är inte lika djupgående som en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Den kan också ge möjlighet att verka i fem år, medan man om man använder annan lagstiftning kan hantera detta löpande så att man inte har några säkerhetsrisker. Min fråga är alltså om Regeringskansliet nu använder den möjlighet som finns och inte frånhänder sig den, det vill säga använder den lagstiftning som gör att man kan ha bättre koll på vilka som jobbar som vakter och som har tillgång till dessa vapen. Avslutningsvis: Det är väldigt viktigt att detta inte händer igen, att det inte stjäls ytterligare vapen och att man täpper till de luckor som bevisligen har funnits, så att detta aldrig kan hända igen.
Fru talman! Interpellanten och jag är fullständigt överens om att vi måste se till att detta inte kan hända igen. Det ansvaret ligger på Regeringskansliet. Jag har vid flera tillfällen under debatten framhållit att man har haft en dialog, man har ställt krav och det har vidtagits åtgärder. Däremot är jag lite överraskad över att interpellanten fortsätter att ställa detaljerade frågor om processer och rutiner i ett läge där svaret på de frågorna kan omfattas av försvarssekretess, affärssekretess och i vissa delar förundersökningssekretess. Vi har inget intresse av att röja dessa uppgifter i en tv-sänd interpellationsdebatt eftersom detta ytterst är ett säkerhetsarbete som vi måste ta på väldigt stort allvar. Vi har diskuterat en väldigt viktig fråga. Det har vidtagits åtgärder, och detta ska inte inträffa igen.